Herr talman! Jag delar ministerns uppfattning att statliga resurser ska användas på effektivast möjliga sätt. Något annat skulle inte vara tänkbart. Men tycker verkligen ministern att resurserna på Arbetsförmedlingen används på bästa sätt? Jag funderar. Även om AF har haft extra medel har de varit hårt styrda. Jobbet har också varit förenat med sådana krav att det har varit omöjligt att nå upp till ett bra resultat, det vill säga att hjälpa och stötta arbetslösa till att få ett jobb. Kanske är det Arbetsförmedlingen som har använt de resurser som de har fått på ett utmärkt sätt i förhållande till de direktiv de har fått, men verkligheten och direktiven har inte varit förenliga. Kan det vara så att arbetsmarknadsministern och den politik som har förts har försatt Arbetsförmedlingen i en helt omöjlig situation? Så måste det vara, för vad har vi i dag? Vi har över 400 000 arbetslösa. En hel del av dessa har kommit till förmedlingen när de kastades ut ur sjukförsäkringssystemet. Det är människor som har med sig sjukdomar och begränsningar. De är sköra, och de har långt ifrån någon arbetsförmåga ens till ett anpassat arbete. Vi har 35 000 i sysselsättningsfasen - tidigare bedömd fas 3. Jag kunde inte låta bli att nämna detta här. Vi har många arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens när de ska anställa. Det finns arbetsgivare som säger: Nej, vi kontaktar inte Arbetsförmedlingen längre, för vi har inget förtroende för dem. Lägg därtill att Arbetsförmedlingens anställda har en hög arbetsbelastning och en helt extrem arbetssituation. Vi hör från flera håll att det finns handläggare som har ansvar för fler än 300 arbetssökande. Det är ett omöjligt uppdrag och en arbetssituation som inte ens är i närheten av det rimliga. Häromdagen läste jag att ministern kommenterade ett reportage. I artikeln läser jag följande: Problemen med Arbetsförmedlingen beror på att förmedlarna låter den interna administrationen skymma sikten. Sedan uppmanar ministern arbetsförmedlarna att jobba smartare. Dessa ord var alltså arbetsmarknadsministerns hälsning och budskap till alla de tröttkörda förmedlarna på en av statens just nu absolut viktigaste myndighet: Jobba smartare! Jag tolkar inte det på något annat sätt än att ministern anser att problemen beror på förmedlarna. Situationen för de arbetslösa har inte blivit bättre. Inte heller har arbetsförmedlarnas arbetssituation blivit bättre; den är tvärtom sämre. Om nu arbetslösheten minskar - borde inte detta först få märkas i förmedlarnas arbetssituation innan anslagen till personalkostnader påverkas? Det hade väl varit bra för alla - både arbetssökande och anställda? Dessutom funderar nu regeringen på att fördubbla antalet aktivitetsrapporter från en till två gånger i månaden. Det måste innebära mer arbete för förmedlarna. Jag undrar hur arbetsmarknadsministern kan anse att de tillfälliga förstärkningarna av förvaltningsanslagen till Arbetsförmedlingen nu kan fasas ut med hänvisning till att arbetslösheten har gått ned. Jobbet på förmedlingen har ju inte gått ned.

Herr talman! Jag tycker att detta är en utmärkt möjlighet att påminna arbetsmarknadsministern om att det finns enkla sätt att dra ned kostnaden när det gäller administration och övrigt i Arbetsförmedlingen. Nu är det tvärtom; nu lägger regeringen på en massa regelsystem på själva arbetsförmedlarna, som sitter fast i detta garn av regler och känner sig frustrerade för att de inte kan göra det de är satta att göra, nämligen förmedla jobb. Nu vet jag att Arbetsförmedlingen inte är med i Statens servicecenter. Om Arbetsförmedlingen skulle ansluta sig dit finns det direkt en potential som man kan spara pengar på i löneadministration och annat. Men nu vet jag också att det finns en broms här någonstans, och den sitter i Arbetsmarknadsdepartementet. Elisabeth Svantesson tycker att det där får Arbetsförmedlingen bestämma själv. Den stora potentialen när det gäller Statens servicecenter har jag tagit del av i regeringens eget underlag. Den handlar om investeringar i it-system och annat, herr talman, på så stora och kraftiga summor som ända upp till 1,2 miljarder kronor. Kan man samordna detta mellan myndigheterna på ett mycket bättre sätt? Om man däribland kunde få Arbetsförmedlingen att bli inlemmad i Statens servicecenter skulle man kunna spara betydande belopp på ren administration som ligger utanför förmedlarnas uppdrag. Samtidigt kan jag konstatera att det finns en kraftlöshet. Detta kan man bestämma från politiskt håll, men man gör det inte. Det beskedet tar jag emot med stor förvåning. Varför ska man regelbelägga det hela och låta förmedlarna fastna i ett garn av regler och så vidare när man inte gör det som är naturligt att göra, herr talman? När man rationaliserar i företag eller i statlig verksamhet ska man naturligtvis ge sig på det som kan göras bättre och effektivare. Då handlar det om vanlig administration som finns runt anställningar, personal, löner och så vidare. Denna möjlighet finns. Detta är ett gott tips. Jag har haft en interpellationsdebatt med statsrådet Attefall om detta, och jag har ställt en skriftlig fråga till Elisabeth Svantesson: Varför inte se till att Arbetsförmedlingen kan vidta den enkla åtgärden att ansluta sig till Statens servicecenter och därmed hålla ned de kostnader som inte direkt handlar om förmedlarnas jobb? Det är ett mycket bra tips. Visa handlingskraft för en gångs skull!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

Så sade ministern. Men jag undrar om alla dessa verktyg och regelförenklingar gjort arbetet lättare, smidigare och mindre byråkratiskt. Tar det mindre tid? Jag håller med om att det behövs en översyn. Men först borde man se över om arbetsmarknadspolitiken fungerar. Men man beslutar om en översyn eller tillsätter en utredning, som vanligt. När verkligheten inte ser ut som regeringen önskar att den gjorde tillsätts en utredning. I stället för att göra förbättringar här och nu skjuts problemen på framtiden. Och där ute i verkligheten får de arbetssökande och AF-handläggarna fortsätta som tidigare. Det är många gånger ett spel för gallerierna. Det är hopplösa åtgärder som inte leder till något. Många av de aktiva arbetssökande hos Arbetsförmedlingen väntar i dag på svar på om de får börja en viss utbildning, om de beviljas starta-eget-bidrag eller om de får en praktikplats. Slutkörda förmedlare försöker göra vad de är ålagda men hinner inte, och korta möten hålls bara för mötenas skull och för en pinne till i statistiken. Vi har också sett hur Arbetsförmedlingen tidigare har skickat tillbaka pengar som inte har använts för att man inte har hunnit med. Jag har tyvärr inte koll på hur det är nu, och jag hoppas att alla slantar används på bästa sätt och inget skickas tillbaka. Jag frågar än en gång arbetsmarknadsministern. Vad kan göras nu för att förbättra Arbetsförmedlingens möjligheter att vara en myndighet som hjälper människor till arbete i stället för att lägga så mycket kraft på att vara en kontrollmyndighet?

Fru talman! Det är precis som Kerstin Nilsson beskriver det. Vi har sagt det tidigare: Vi har en arbetsförmedling i kris och som har tappat förtroende ute i landet. Vi har förmedlare som tycker att de inte får göra det som de är ålagda att göra. Och nu står arbetsmarknadsministern och frågar oss vad det är för regler. Det känner hon till mycket väl. När jag pekar på att det finns en stor rationaliseringspotential genom det enkla att ansluta Arbetsförmedlingen till Statens servicecenter säger ministern att hon inte svarar på det. Samtidigt säger hon i interpellationssvaret till Kerstin Nilsson att det är myndighetscheferna som anställer, lönesätter, utvecklar och så vidare med de ekonomiska förutsättningar som ges. Då finns det en bra förutsättning om man låter Arbetsförmedlingen ansluta till Statens servicecenter. Som jag sade tidigare, inom hela det statliga myndighetsområdet skulle det innebära en rationalisering på upp till 1,2 miljarder. Men enligt beskrivningen som kommer från Regeringskansliet kan man spara investeringskostnader på 1,2-1,7 miljarder kronor på en rationalisering som är logisk och som man kan genomföra för att på så vis lösgöra resurser till arbetsförmedlarna som har att förmedla jobb. Jag förstår inte att arbetsmarknadsministern vägrar att ta upp detta till diskussion i riksdagens kammare. Det är en lösning som hon väl känner till eftersom jag har ställt en skriftlig fråga om detta också. Varför kan inte ministern se till att man gör den här anslutningen? Myndigheten har ju regeringen själv ordnat och satt på plats. En sak vet jag. Om vi socialdemokrater har den stora lyckan att vinna valet kommer vi inte bara att ändra arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer också att se till att vi får en rationell hantering. Vi kommer att ansluta förmedlingen till Statens servicecenter.

Fru talman! Jag har inga betänkligheter när det gäller att se över våra myndigheter. Det är nog någonting som vi måste göra ständigt och återkommande. Vi var tidigare inne på regelverk, och det är många som vittnar om konstiga regelverk, meningslösa möten och meningslösa insatser. Men det var ju i går. Det kanske är bättre i dag. Ibland blir det dock riktigt konstigt, och nu ska jag ta ett litet exempel. Jag vill att ministern lyssnar noga, för jag kommer med en följdfråga sedan. Jag läste om en kvinna som har tre deltidsjobb, och ofta jobbar hon kvällar och helger. Men inkomsterna från deltidsjobben är så små att hon inte kan försörja sig. Hon får därför komplettering via Försäkringskassan, och för att få det ska hon delta i åtgärder via Arbetsförmedlingen. Det är inget konstigt i sig, men någonstans har det sunda förnuftet försvunnit. Det får nämligen till följd att hon vissa dagar deltar i åtgärder på dagtid mellan 9 och 16. Därefter går hon till sitt ena deltidsjobb och jobbar då kanske 16.30-21. Hennes arbetsdagar är tio timmar. Vi kan dra det lite längre och anta att hon bara får arbete på lördagar och söndagar. Om hon deltar i Arbetsförmedlingens åtgärder fem dagar i veckan är hon i gång sju dagar i veckan. Det är väl inte acceptabelt? Jag kan bara hoppas att hon inte är ensamstående småbarnsförälder. Jag och säkert kvinnan som befinner sig i den här situationen samt hennes handläggare på Arbetsförmedlingen vill gärna höra ministerns kommentarer till det jag nyss beskrev.